Herr talman! Erik Andersson har frågat mig om den ideella sektorn nu kan känna sig lugn med det nya lagförslaget om att ideella secondhandbutiker ska få slippa betala moms från januari 2016 eller om det finns någon risk att det inte håller vid en prövning från EU-kommissionen och att detta åter skapar oro hos människor som är verksamma i den ideella välgörenhetssektorn. Lagförslaget innebär ett förtydligande att inkomster från secondhandförsäljning som utnyttjas som finansieringskälla för ideellt arbete och som främjar återanvändning och återvinning i fortsättningen ska vara både inkomst och mervärdesskattefria. Förslaget har tagits fram i samråd med de ideella organisationer som bedriver secondhandverksamhet. Nu har det remitterats. Förslaget har bedömts vara genomförbart. De lämnade synpunkterna kommer att sammanställas och analyseras noga.

Herr talman! Under den korta tid jag har suttit i Sveriges riksdag har jag engagerat mig i frågor som berör och engagerar människor. Denna fråga kan uppfattas som att den berör väldigt många. Jag vet att finansministern har mycket annat att tänka på, men jag ser det lite som min uppgift, herr talman, att upplysa finansministern om att dessa viktiga frågor, som kanske är små för vissa, finns. Senast vi debatterade visade finansministern en positiv debattlust och sa att det var trevligt att debattera med Moderaterna här i talarstolen. Då kan jag glädja henne och önska en glad sommar med nio nya interpellationer. Vi får se när de kommer. I Sverige har vi en fantastisk ideell sektor, och en del av den verksamheten bedrivs i secondhandbutiker. Secondhand är bra för miljön och den sociala samvaron, och det stärker det civila samhället. Vi har organisationer som Röda Korset, Myrorna, Erikshjälpen och Hjärta till Hjärta. I Sverige finns över 500 butiker som skänker hela överskottet till social eller humanitär välgörenhet. Ungefär 15 000 personer i vårt land arbetar frivilligt i denna sektor, och ungefär 200 miljoner går till bättre behövande i Sverige och utomlands. Momsfrågan har skapat väldigt stor oro kring den framtida hjälpverksamheten. Om den nya lagen inte skulle antas skulle det drabba de absolut mest utsatta i samhället, och många har varit oroliga inför framtiden. Jag tycker därför att det är glädjande att regeringen nu efter hårt motstånd har sagt att man avser att lösa problemen tillfälligt i år genom att branschorganisationer får ett bidrag på motsvarande belopp som de betalar in i moms. Det ger dock ökade administrativa kostnader, men det är kanske något man får leva med. Förhoppningsvis har vi en ny lagstiftning till år 2016 där secondhandbutiker slipper betala moms. Jag tror ibland att vänstern i svensk politik har lite svårt med det civila samhället. De vill gärna att politiken ska diktera villkoren. Det civila samhällets bidrag är avgörande för samhällets mest utsatta. Vi har en mängd föreningar i Sverige som hjälper utsatta grupper i samhället på många olika sätt. Frågan återstår dock, för det gick inte riktigt att utläsa något svar. Kan den ideella sektorn pusta ut och känna sig trygg, eller finns det någon risk för att det nya lagförslaget inte kommer att bli verklighet? I svaret säger finansministern att det bedöms vara genomförbart, och då undrar jag: Vilka risker finns det? Har finansministern sonderat hos EU i frågan så att vi kan vara helt säkra på att denna verksamhet kan bedrivas vidare? Osäkerhet i en sektor gör att man inte vågar expandera.
Herr talman! År 2008 inledde EU-kommissionen ett fördragsbrottsärende mot Sveriges momslagstiftning på detta område. Det har funnits en osäkerhet i frågan sedan 2008. Situationen för sektorn förvärrades när det kom ett svenskt domslut som menade att den bör vara momsbelagd. Därefter har regeringen arbetat med att skyndsamt få fram ett lagförslag som återställer situationen i Sverige till hur det var före domen. När vi har arbetat med olika möjligheter för att lösa denna fråga har vi kommit fram till bedömningen att förslaget är förenligt med lagstiftningen och därmed genomförbart.

Herr talman! Tack, finansministern, för svaret! Det känns tryggt, och det verkar som om regeringen har berett förslaget på ett grundligt sätt och att det kommer att vara genomförbart. Men om kommissionen nu vid något tillfälle skulle komma att anse att det här kanske är otillåtligt statsstöd eller något liknande - jag vet inte vad man kan komma fram till - vad har då regeringen för plan B i denna fråga?
Herr talman! Det är en hypotetisk fråga. Jag tror att man bör avhålla sig från att svara på den typen av hypotetiska frågor. Men jag kan naturligtvis i det läget gräva i Finansdepartementet och se vilken plan B som fanns under den borgerliga regeringen när vi hade ett överträdelseärende emot oss.
Herr talman! Jag ska inte förlänga den här debatten eftersom jag har fått svar på min fråga. Men det finns ändå en liten osäkerhet. Det slår mig alltid att finansministern hela tiden lägger skulden på den tidigare borgerliga regeringen. Jag vill upplysa den nuvarande regeringen om att det är ni som sitter i regeringsställning, och det är ni som ska svara på frågorna. Det är inte den tidigare borgerliga regeringen som ska hållas ansvarig för detta.
Herr talman! Självklart tar regeringen ansvar och löser frågan! Det är precis vad vi har gjort också, till skillnad från den förra regeringen. Jag är väldigt glad över att ha fått stor uppslutning kring den linje som regeringen driver, och jag är glad över det stöd som jag har fått i skatteutskottet och här i riksdagens kammare för att regeringen ska genomföra den här förändringen. Jag har märkt att det finns ett brett engagemang bland riksdagens ledamöter i den här frågan. Det tycker jag är glädjande och uppmuntrande. De här organisationerna bedriver en väldigt viktig verksamhet som är till gagn för hela samhället. Jag vill verkligen att de ska ha goda förutsättningar för att fortsätta bedriva den verksamheten och är också glad över att jag har fått ett sådant brett stöd i riksdagen för att så ska vara fallet.